Herr talman! Det är naturligt att man vid Förenta nationernas 25-årsjubileum frågar sig, om FN kan spela någon avgörande roll i fredsarbetets och den mellanfolkliga samlevnadens tjänst. Vad man först märker, när man ser på FN, är den maktlöshet och passivitet som utmärkt organisationen i de tragiska konflikterna i Vietnam och Biafra. I fråga om Mellersta Östern — där vissa FN-medlemmar inte vill erkänna en annan medlems, nämligen Israels, rätt att bestå som självständig stat — har FN:s arbete för närvarande blockerats. Inte heller är det svårt att finna anledning till kritik av de ofta mycket improduktiva debatter, som upptar en så stor del av säkerhetsrådets och generalförsamlingens tid, eller av de många resolutioner som antas, trots att alla vet att de inte kommer att genomföras. Om resolutioner kunnat rädda «världen, skulle FN redan ha gjort det. Vid sidan av allt detta pågår emellertid inom FN ett intensivt och tålmodigt arbete på hundratals olika frontavsnitt i kampen för människovärdet och för en fredlig utveckling, och därför instämmer jag gärna i vad som sägs i regeringsdeklarationen om den betydelse FN har. Inte minst kan FN spela en roll när det gäller de nya frågorna, där ett samarbete på ett tidigt stadium kan ha stör re utsikt till framgång än när det gäller frågor där stormakterna redan grävt ned sig i väl etablerade positioner. I regeringsdeklarationen nämns särskilt utforskningen och exploateringen av rymden, principerna för havsbottnens utnyttjande och skyddet av den mänskliga miljön. Miljöfrågan togs ju upp på svenskt initiativ. Den var inte så okontroversiell som man kanske trodde när den lades fram, och det var endast efter en mycket skicklig insats av Sveriges FN-ambassadör, Sverker Åström, som generalförsamlingen i höstas kunde fatta beslut om den stora miljökonferensen år 1972, som vi hoppas verkligen skall medföra positiva resultat. FN är också ett forum där de många nya staterna får möta och diskutera med de gamla medlemsstaterna. I stor utsträckning blev det från början en diskussion mellan olika block, varvid t.ex. den afroasiatiska gruppen först internt utformade en ståndpunkt utan att egentligen rådgöra med de västerländska staterna, men under senare tid har man på en del punkter märkt en villighet att söka sig fram till gemensamma ställningstaganden. Av de frågor som förekom vid generalförsamlingens senaste möte vill jag nämna två, som i den mycket selektivt inriktade utrikesdebatt som förs här i landet har blivit nästan helt obeaktade. Båda två gäller de nya staterna i FN. Jag tänker på det s.k. Lusakamanifestet och på frågan om West Irian. Jag nämner dem därför att jag tror att trots att de inte för ögonblicket i någon som helst utsträckning förändrar världshändelserna kan de ändå vara symtom på nya strömningar som kan bli av värde för en demokratisk utveckling i världen. I november förra året beslöt FN:s generalförsamling att välkomna det manifest rörande södra Afrika som ledarna för 14 östoch centralafrikanska stater antog vid ett möte i Zambias huvudstad Lusaka i april 1969. Generalförsamling en underströk FN:s fasta beslutsamhet att i samarbete med Organisationen för afrikansk enhet, som ställt sig bakom manifestet, intensifiera sina ansträngningar att finna en lösning på den nuvarande allvarliga situationen i södra Afrika. Lusakamanifestet kan sägas vara en afrikansk självständighetsförklaring. Det framgår tydligt att den som hållit i pennan ingående har studerat Thomas Jeffersons odödliga ord i den amerikanska självständighetsförklaringen år 1776. Manifestet inleds med kraftfull bekännelse till den politiska demokratin. Man slår otvetydigt fast att alla människor har lika värde och en oavvislig rätt till mänsklig värdighet och respekt oavsett ras, religion och kön. Alla människor har rätt och förpliktelse att delta i landets styrelse som likvärdiga samhällsmedlemmar och ingen grupp har rätt att styra ett samhälle utan befolkningens samtycke. Man säger att man är fientlig till minoritetsregimerna i södra Afrika — inte därför att de leds och kontrolleras av vita utan därför att de inte bygger på principen om alla människors lika värde. Detta innebär att man, som man säger, är motståndare inte bara till rasism utan också till en omvänd rasism. Man säger: Vi anser att alla människor som är bosatta i södra Afrika är afrikaner oavsett vilken hudfärg de har, och vi skulle opponera oss om en svart majoritet skulle diskriminera vita på grund av deras ras. Manifestet fördömer politiken i Sydafrika, Namibia, Rhodesia och de portugisiska kolonierna: Vi kan inte kompromissa eller kapitulera när det gäller: dessa länders frigörelse. Vi föredrar att förhandla i stället för att förstöra — att tala i stället för att döda. Så länge det inte är möjligt att förhandla stöder vi dock frihetsrörelserna också i deras: uppror. Det verkligt intressanta med denna: afrikanska självständighetsförklaring är att man så klart tar avstånd från alla revanschkänslor. Kolonialmakternas förtryck får inte ersättas av ett förtryck från nya makthavares sida. Av manifestet framgår också att de afrikanska staterna har fullständigt klart för sig hur långt de är från den ekonomiska, sociala och politiska organisation som kan tillförsäkra hela folket en rimlig levnadsstandard och som kan utgöra en garanti mot orättvisor och lidanden. Men man eftersträvar det målet. Den andra frågan, frågan om West Irian som tidigare kallades Västra Nya Guinea, kan i viss mån sägas ha gett de afrikanska staterna ett tillfälle att pröva hållfastheten i de grundläggande värderingarna i Lusakamanifestet. År 1962 godkände FN en överenskommelse mellan Holland och Indonesien enligt vilken West Irian överlämnades till Indonesien, dock med förbehållet att invånarna senare skulle få avgöra om de ville tillhöra Indonesien i framtiden. I FN-kretsar stod det vid den tiden fullständigt klart att det här var fråga om att ersätta en form av kolonialism med en annan. Indoneserna har inte någon självklar rätt att härska över papuanerna i West Irian. Men eftersom ordet kolonialism åtminstone vid den tidpunkten inte användes i andra sammanhang än då en vit nation var inblandad var det ingen som reste den frågan, och beslutet genomfördes också i FN utan större svårigheter. Förra året redovisade Indonesien ett synnerligen summariskt konsultationsförfarande bland befolkningen. Man sade att nu hade man fått reda på att invånarna i West Irian önskade tillhöra Indonesien för all framtid, och man ville att FN skulle betrakta överlåtelsen som = definitiv. Det stod fullständigt klart att denna konsultation varit av enbart formell karaktär. Det hade inte förekommit någon som helst folkomröstning. I stället hade man frågat vissa stamhövdingar, som ju inte kunde re presentera invånarnas Önskan. Men man betraktade det ändå som en självklarhet att det resolutionsförslag, som Holland, Indonesien och ett par andra stater lade fram, skulle antagas utan någon om helst diskussion. Det var då som Ghana, Sierra Leone och några andra afrikanska stater slog larm. De föreslog att befolkningen i West Irian skulle få en verklig möjlighet att fritt avgöra sin framtid. De framhöll att man inte kan kritisera den portugisiska regimen i Afrika om man samtidigt accepterar den indonesiska i West Irian. Detta var en sensationell åtgärd. Det var första gången i FN:s generalförsamling som man talade i kolonialistiska termer även i ett fall då ingen vit stat är inblandad. Omröstningen splittrade givetvis det afro-asiatiska blocket men även de afrikanska staterna sinsemellan. Det var oerhört intressant att i generalförsamlingens debatt höra de framstående afrikanska talesmännen försvara de grundläggande idéerna om alla människors lika värde och göra det med en självklar auktoritet. Mitt ibland alla rasfördomar håller det på att växa fram en naturlig gemenskap mellan människor oberoende av ras — ja, utan någon känsla av rasskillnad. Ännu så länge sker det sporadiskt, men det är på denna väg som den enda lösningen finns. Det är för Övrigt betecknande att man i Lusakamanifestets avsnitt om Sydafrika ser fram mot en tid då invånarna i Sydafrika befriats från en miljö som är förgiftad av raspropaganda och ges en möjlighet att vara människor, inte vita människor, bruna människor, gula människor eller svarta människor — utan människor. Här är det alltså inte fråga om »black power» utan om färgblindhet när det gäller rasproblemen. Det som hände vid FN:s generalförsamling hösten 1969 visar, att de afrikanska staterna har en del att lära ut. Sydafrika, Portugal och Rhodesia har haft lång tid på sig att lära sig sanningen om alla människors lika värde. Men de har ingenting lärt. Den afrikanska självständighetsförklaringen ger dem en ny möjlighet. Om de inte tar den till vara kommer händelsernas gång att ge dem en tragisk läxa. Visst kan vi konstatera avståndet mellan principer och verklighet i stora delar av Afrika, men vår kritik av de afrikanska staterna för bristande demokrati bör dämpas vid tanken på förhållandena i vår egen världsdel. I Tjeckoslovakien krossades en utveckling i mer demokratisk riktning av sovjetryska invasionsarméer, och vi har fått bevittna ett fortsatt ryskt tryck. Grekland, som betecknats som demokratins vagga, blev en diktatur, i vilken konventionen om de mänskliga rättigheterna kränkts på så gott som varje punkt. I stället för att gradvis införa demokrati i landet, något som överstarna från början lovade, har greppet om landet skärpts. Visserligen ser vi i dagarna uppgifter i pressen om olika manövrer som skulle ge ett intryck av att man nu är på väg att införa demokrati, men tyvärr ger tidigare erfarenheter anledning att tro att det bara är fråga om ett skådespel. Varje offentlig kritik av regimen kan innebära «långvariga =«:fängelsestraff. Länge försökte de grekiska makthavarna ge sken av att de endast ingrep mot kommunister, som med våld ville störta regimen. Men en av de senaste rättegångarna — den s.k. Ethnosrättegången — visar hur ihålig regimens argumentering är. Denna rättegång har delvis kommit i skymundan på grund av den rättegång mot de 35 personerna i gruppen »Demokratiskt försvar» som pågick ungefär samtidigt. I Ethnosrättegången gällde åtalet en intervju i tidningen Ethnos med den kände liberale f. d. parlamentsledamoten och ministern Zigdis, en man som flera av oss känner sedan hans tid som medlem i Europarådets parlamentariska församling, där han åtnjöt mycket stort förtroende på grund av sin välbalanserade hållning och sin stora kunnighet. I intervjun hade han kritiserat regimens politik och föreslagit en nationell samlingsregering i Grekland. För detta åtalades han inför krigsrätt. Till hans förmån vittnade vid rättegången förre premiärministern och högerledaren Canellopulos, förre koordinationsministern i Papandreous regering Mavros, parlamentets före detta talman Papaspyrou, högerdeputeranden Rallis och den tidigare presidenten för högsta administrativa domstolen — han avsattes helt sonika av regimen i juli förra året. Vad blev resultatet av denna rättegång? Zigdis dömdes för detta intervjuuttalande till fyra och ett halvt års fängelse och böter. Chefredaktören och andra medarbetare i tidningen fick också långa fängelsestraff. Det är i det grekiska folkets intresse att vi håller opinionen mot sådana diktaturmetoder levande och att vi stöder de krafter som arbetar för att avlösa den nuvarande regimen i Grekland med en bred samlingsregering. Med stort intresse följer vi försöken att upplösa de spända förhållandena mellan Östoch Västtyskland, och jag ställer mig helt bakom regeringsdeklarationens slutsatser, att vi skall undvika åtgärder som kan riskera att störa de ömtåliga kontakter som nu inletts. Det är bl.a. ett besked till den högljudda men lilla minoritet, som kräver ett svenskt erkännande av DDR i dagens läge.

Herr talman!

Man kan ange flera skäl för detta. I många avseenden har t.ex. den utrikespolitiska bilden förändrats under senare tid. Den amerikanska avspänningspolitiken i Vietnam fortsätter trots att någon motprestation inte getts från den andra sidan på slagfältet eller vid förhandlingsbordet i Paris.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 Detta står i stark kontrast mot de hätska, ömkliga och illvilliga demonstrationer som under senaste tiden extrema grupper och personer gjort mot USA:s officiella sändebud här i Sverige och därmed också mot den amerikanska utrikespolitiken. De länge framgångsrika Nordekförhandlingarna har dess värre inte kunnat föras till ett framgångsrikt politiskt slut, och därmed ökar kraven på oss när det gäller snabb beredskap, skicklighet och förhandlingsförmåga i fråga om de europeiska samarbetssträvandena över huvud taget. Utvecklingen inom EEC, slutligen, har gått i en sådan riktning, att förhandlingar med olika EFTA-länder om inträde i Gemenskapen kan komma att inledas redan före sommaren i år. Mot den här bakgrunden är det med en viss besvikelse man måste konstatera att det viktiga underlaget för dagens diskussion, regeringsdeklarationen, är ett så utomordentligt tunt aktstycke. Förgäves letar man efter klara linjer i beskrivningen av det utrikespolitiska och handelspolitiska läget och i bedömningen av vad den kommande utvecklingen kan innebära i allmänhet och för vårt land i synnerhet. Finns det i regeringen i dag en bestämd entydig politisk sammanhållning och vilja i de utrikespolitiska frågorna och en klar uppfattning om vad som är våra mål och hur vi skall nå dem? Om detta finns, har man i varje fall lyckats dölja det i dagens regeringsdeklaration. Till de nya dragen i den världspolitiska bilden hör, som jag redan påpekat, det förändrade läget i Sydostasien. Det är där möjligt att peka på en utveckling i både negativ och positiv riktning. Samtidigt som stridsaktiviteten uppenbarligen nedtrappats i Sydvietnam har kriget förts ut till områden, som tidigare präglades av ett relativt lugn. Det är i främsta rummet i Laos, som vi kunnat bevittna en offensiv från Pathet Laos sida, som understödd av nordvietnamesiska förband berövat regeringssidan kontrollen över Krukslätten. Det är också i Kambodja, där den nyligen genomförda statskuppen mot prins Sihanouk fört en ny, mer västorienterad regering till makten. Denna regering har deklarerat fortsatt kambodiansk neutralitet i Vietnamkriget men vill uppenbarligen ge neutralitetsbegreppet en striktare tolkning än vad som var fallet under prins Sihanouks regim: man är inte längre beredd att acceptera, att vietnamesiska förband — från Nordvietnam eller Sydvietnamesiska FNL-förband — är stationerade på Kambodjas territorium. Vilka konsekvenser för framtiden dessa förändringar av läget i Sydostasien kommer att medföra är det i dag svårt att sia om. Det förefaller emellertid sannolikt, att oron kommer att bestå till dess en reell lösning har uppnåtts i den centrala konflikten — i Vietnamkriget. Det finns därför desto större anledning att glädja sig över den riktning som Förenta staternas Vietnampolitik tagit under Nixonadministrationen.

Från moderata samlingspartiet har vi tidigare uttalat vår anslutning till FN:s generalsekreterare U Thants 5-punktsplan för en fred i Vietnam, vilken som bekant bl.a. innebar ett hemtagande av utländska trupper. Det är vår förhoppning, att denna politik inom överskådlig framtid också skall göra det möjligt att avhålla fria val i Sydvietnam under internationell kontroll, så att en på bred folklig bas grundad regering skall kunna bildas. Detta var en annan av punkterna i generalsekreterare U Thants program. Mot denna bakgrund förefaller den hållning, som den socialdemokratiska regeringen intagit i regeringsdeklarationen milt sagt märklig. Man talar där om risken för en förlängning av kriget på grund av tillbakadragandet av de amerikanska trupperna och överlåtandet av stridsuppgifterna på Saigonre geringen. Med andra ord: först kräver man ihärdigt att USA:s trupper skall lämna Vietnam. När sedan hemtagningen av de amerikanska trupperna påbörjats och fullföljes hävdar man att just dessa åtgärder medför risker för en förlängning av kriget. Innebär detta att den svenska regeringen anser att USA i samband med att trupperna tas hem skall förhindra de sydvietnamesiska trupperna att försvara sig mot FNL, eller innebär ordvalet i regeringsdeklarationen att regeringen inte längre står bakom U Thants punkter för fred i Vietnam? Även en annan sak är enligt min mening märklig, nämligen den formulering som utrikesminister Torsten Nilsson i detta läge nyligen använde för att karakterisera den amerikanska utrikespolitiken. Med ett ordval direkt hämtat från kommunismens jargong beskrev han den amerikanska utrikespolitiken som »kapitalistisk-imperialistisk». Det är svårt att komma ifrån intrycket av ett ohöljt vänslande med de extrema grupperna till vänster om den alltmer vänsterorienterade socialdemokratin för att med Vietnamkriget som argument vinna inrikepolitiska poänger. I detta sammanhang finns det anledning att instämma i det nödvändiga avståndstagande som utrikesministern nyss gjorde mot de senaste förolämpningarna mot USA:s ambassadör och USA:s politik i Sverige. Detta kunde naturligtvis ha skett redan i går om utrikesministern hade varit snabb, men det var bra att vi nu fick ett avståndstagande här i kammaren. En sak är emellertid att med ord och formuleringar göra ett sådant avståndstagande här i kammaren, en annan är vilka möjligheter regeringen har att tillse att situationer av detta slag inte upprepas. Jag har en känsla av att det ena departementet inte vet vad det andra gör.

Det föreslås nu också vissa begränsningar när det gäller polisens rätt att ingripa exempelvis vid demonstrationer. Muntliga beklaganden är onekligen av mindre värde; de blir mest ett uttryck för tillfälliga känslor och upprördhet, om de inte förenas med en vilja att upprätthålla praktiska möjligheter att ingripa mot dessa ovärdiga och skadliga demonstrationer. De är ovärdiga — härvidlag är utrikesministern och jag säkert överens — för vår utrikespolitik och dessutom farliga för vår rätt till fria demokratiska opinionsyttringar. Moderata samlingspartiet har redan tidigare framhållit risken att regeringens ledamöter sammanblandar rollen som framstående partimän med rollen som officiella representanter för Sveriges folk. Det finns en påtaglig risk att utlandet har svårt att hålla isär begreppen. Jag tror inte att utrikesminister Torsten Nilsson inför t.ex. FN:s generalförsamling skulle ha karakteriserat den amerikanska utrikespolitiken som kapitalistisk-imperialistisk, men han gör det i sin egenskap av ordförande i Stockholms arbetarekommun när publiken kräver ett radikalt uppträdande. Man måste emellertid fråga sig om det i längden är möjligt att upprätthålla en distinktion mellan utrikesministerns agerande som å ena sidan ordförande i arbetarekommunen och å den andra som svensk utrikesminister. Kan utlandet se skillnaden och göra distinktionen? Om detta inte skulle vara fallet, är det nödvändigt att utrikesministern också som ordförande i arbetarekommunen uppträder som utrikesminister. Vi har från vårt håll kritiserat regeringen för dess utrikespolitiska Janus ansikte: å ena sidan diplomatins korrekta språk, det officiella ansiktet, å andra sidan ett insmickrande leende mot de socialistiska vänstergrupperna. Vilket ansikte och vilken röst representerar den svenska regeringens verkliga känslor och uppfattningar? När utlandet ställer sig den frågan finns det risk för att konturerna av den svenska neutraliteten kan börja lösas upp. En klar svensk neutralitetslinje är av betydelse inte minst för våra framtida relationer till det övriga Västeuropa och för våra möjligheter att vinna den anslutning till EEC som ur svensk och nordisk synvinkel är mest gynnsam. Med detta vill jag gå över till det avsnitt i regeringsdeklarationen som upptar dels Nordekfrågan, dels EEC-frågan. Under hela efterkrigstiden har de nordiska länderna träget arbetat på att fördjupa de nordiska ekonomiska, sociala och kulturella kontakterna. Nordiska rådet blev det första stora steg som togs. Den nordiska tullunionen och de övriga överenskommelser som ingår i Nordektraktaten skulle bli det andra stora steget in i ett samarbete, där de gemensamma fördelarna för de nordiska länderna snabbt skulle motväga de tillfälliga nackdelar av ekonomisk art som Nordekavtalet innebar för varje enskilt land. Den tekniska lösningen av Nordektraktaten hälsades också med största tillfredsställelse av de parlamentariska representanter som i februari detta år samlades i Nordiska rådet i Reykjavik. Som så många gånger i det politiska livet visade det sig tyvärr att man inte avstämt den materiella uppgörelsen om Nordek med de rådande politiska förutsättningarna för ett definitivt genomförande av avtalet. Det finns i dag naturligtvis anledning att uttrycka sorg och besvikelse över att Finland inte ansett sig i stånd att redan före sommaren ratificera Nordektraktaten. Däremot finns det inte skäl för att känna sig bestört över utvecklingen.

Med politiska synpunkter avser jag då bl.a. Norges och Danmarks strävan att inte låta sina möjligheter till ett inträde i EEC försvagas och Finlands krav på speciell hänsyn till sin neutralitet och sin kontaktyta med en av världens stormakter. Jag vill inte beskriva statsminister Palmes engagemang i Nordek som ett misslyckande, även om resultaten låter vänta på sig eller t.o.m. alls inte uppnås. Däremot tycker jag det är korrekt att fråga om statsministern visade en tiliräckligt förutseende beredskap och aktivitet när det gällde att bedöma och förbättra de politiska förutsättningarna för att Nordek verkligen skulle kunna föras ut i det praktiska livet. Det var måhända en svår uppgift, men med hänsyn till den rapportering och de informationer som utrikesdepartementet och herr Palme rimligtvis har från våra grannländer och andra berörda länder kan frågan ställas. Nu måste emellertid Nordeksamarbetet bedömas utifrån den situation som uppstått, nämligen att Finland uppenbarligen har beslutat sig för att inte ratificera avtalet. Vår utgångspunkt från svensk sida bör rimligtvis fortfarande vara att vi vill förena kravet på ett särskilt hänsynstagande till Finlands situation med målet att genomföra det nordiska samarbetet i den form det fått i Nordektraktaten. Regeringen har här legat lågt. Statsminister Palme har knappast yttrat någonting sedan president Kekkonen sade nej till ratificeringen. Denna tystnad är lika ovanlig som klädsam för Olof Palme, men den kan ju inte pågå hur länge som helst. Regeringen tycks emellertid inte utesluta att förutsättningar kan skapas i de fyra nordiska länderna för att Nordek skall bli en verklighet. Är regeringen beredd att ange vilka praktiska åtgärder den har funderat på att vidtaga för att skapa sådana förutsättningar? Det hade funnits goda skäl för den svenska regeringen att i den utrikespolitiska deklarationen ange något av de riktlinjer, efter vilka den hoppas kunna få frågan om det nordiska samarbetet löst, i stället för att — såsom deklarationen ger intryck av — slokörad över att det just nu inte blivit något av med Nordek endast uttrycka mycket allmänna förhoppningar. Vi måste nu fråga oss: Hur skall vi i dagens läge på bästa sätt kunna främja de samarbetssträvanden som alltmer vinner i styrka både inom Norden och i stora delar av det övriga Europa? Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har fört olika delar av världen allt närmare varandra. Genom en internationell arbetsfördelning och kontakter över gränserna kan en sådan förståelse för och ett sådant medvetande om våra gemensamma intressen växa fram, som är en avgörande förutsättning för en gynnsam och fredlig utveckling. Allt fler människor i vår världsdel upplever medvetet situationen på detta sätt. En alltmer internationaliserad värld inrymmer också stora möjligheter för de enskilda medborgarna till ökad valfrihet, till nya stimulerande arbetsuppgifter och till en rikare fritid. I denna mening är Europafrågorna i hög grad en angelägenhet för dem som är unga i sinnet och ser framåt. Kravet på oss aktiva politiker att kraftfullt verka för en snabb utveckling av Europasamarbetet är ett krav på ansvarskänsla mot de generationer som kommer efter oss. Vi har från moderata samlingspartiet många gånger riktat stark kritik mot det halvhjärtade och kraftlösa sätt, på vilket den socialdemokratiska regeringen drivit Europafrågan, och vi har uppfattat det som ett tecken på ett bristande verkligt engagemang. Denna kritik består. Jag skall emellertid inte nu ta upp tid med att gå igenom den i alla dess delar. Det är utan varje tvivel dessutom ett i väsentliga avseenden nytt läge vi nu befinner oss i, och den nya regeringen Palme skall inte så snart dömas för bristande engagemang i Europafrågan. Låt mig i stället säga några ord om vad dagens läge kräver och i vad mån regeringen i sitt handlande kan sägas svara mot dessa krav. För en realistisk bedömning av den nuvarande situationen är det nödvändigt att vi utgår från vår egen nordiska verklighet, med andra ord från den i så många avseenden starka och för alla parter värdefulla gemenskap, som finns mellan de nordiska länderna och som på viktiga områden stärkts under senare år. I den nordiska ämbetsmannarapporten inför Nordeksamarbetet återspeglas på ett utmärkt sätt vari denna gemenskap består och hur den ytterligare skall kunna fördjupas. Vi har i den tillgång till en utförlig katalog över gemensamma nordiska problem, och denna redovisning bör kunna vara alla de nordiska länderna till stor hjälp vid kommande förhandlingar med EEC. även om det inte skulle bli fråga om ett gemensamt uppträdande, så gäller det i stor utsträckning gemensamma problem. De nordiska länderna måste därför vid kommande överläggningar eller direkta förhandlingar med EEC upprätthålla den intima kontakt som utvecklades under förarbetena på Nordek. Men härutöver ställs också andra krav. På grund av tidigare försummelser är, enligt vår bedömning, den svenska beredskapen inför förhandlingarna med EEC inte tillräckligt god. Regeringen Erlander visade aldrig något verkligt intresse för dessa europeiska problem. Herr Lange koncentrerade sig på EFTA och gjorde vid dess tillkomst för nu många år sedan en utomordentlig insats. Utrikesminister Torsten Nilsson har endast tillfälligtvis ägnat tankar åt den process som kommit att spela en dominerande roll i europeiskt liv och europeisk politik. Skall herr Palmes besök i Bonn, London och Paris och herr Langes senaste resa till Bryssel tolkas som ett tecken på att regeringen nu vill utveckla större aktivitet, är detta naturligtivis bra, även om uppvaknandet i så fall sker mycket sent. Vilken vår förhandlingsposition än kan bli är det uppenbart att åtskilliga förberedelser måste göras. Förhandlingarna med EEC blir sannolikt ännu mer komplicerade än det mödosamma detaljarbetet med det avtal som skulle ha legat till grund för Nordek. EEC-förhandlingarna får också betydligt mer vittgående följder för hela det svenska arbetslivet och produktionslivet och för oss alla som enskilda medborgare. Det är därför nödvändigt att en så bred kontakt som möjligt byggs upp mellan en kommande förhandlingsdelegation och alla de organisationer som företräder det svenska folkets olika intressen. En mångfald synpunkter måste få komma till uttryck och på olika vägar kanaliseras till den delegation som skall föra vår talan. Men ännu viktigare än dessa praktiska frågor och på ett långt mer avgörande sätt ett prov på regeringen. Palmes vilja och engagemang i förhållande till Europafrågan är hur en del till synes mer inrikespolitiskt betonade frågor behandlas. Jag tänker i första hand på skattefrågan, den eko-. nomiska politiken och näringspolitiken. Alla dessa frågor har en europeisk internationell aspekt. Omläggningen från omsättningsskatt till mervärdeskatt var ett steg i rätt riktning och motiverades också på sin tid med hänsynstaganden till den skat-. tepolitiska utvecklingen inom andra länder i vår världsdel. Den mycket kraftiga marginalskatteskärpningen i regeringens aktuella skatteförslag, som ju också kommer att få till följd att skatteförslagets rätta innebörd för flertalet skattebetalare blir en skatteskärpning, är däremot någonting som bidrar till att försvåra våra möjligheter att delta i ett breddat europeiskt samarbete. I en gemensam europeisk arbetsmarknad kommer rörligheten över gränserna att öka, och det land som valt att pålägga sina kvalificerade arbetare och tiänstemän marginalskatter på mellan 60 och 100 procent har försämrat sina möjligheter att klara det vidgade samarbetet. Skatteförslaget är i den meningen ett isolationistiskt förslag. Samma hårda dom måste fällas över utvecklingen i vårt land på kapitalskatternas område vad avser såväl den tekniskt undermåliga omläggning av realisationsvinstbeskattningen på aktier som genomfördes för ett par år sedan som den omläggning av arvs-, förmögenhetsoch gåvoskatterna som nu föreslagits. Jag vill särskilt peka på det ofrånkomligen snedvridande kineseri som föreslås bli rådande beträffande familjeföretagens beskattning. I stället för att utnyttja tiden till att vinna en smidig anpassning efter europeiska förhållanden — något som skulle förbättra våra möjligheter att delta i ett vidgat samarbete — har regeringen på denna punkt strävat i annan riktning. Ett gott och förtroendefullt samarbete mellan landets företag och näringslivets representanter å ena sidan och regeringspartiet å andra sidan är också en viktig förutsättning för en framgångsrik anslutning till ett ekonomiskt integrerat Europa. Det blir emellertid för varje dag som går alltmer uppenbart att vi står inför ett misslyckande av den socialdemokratiska näringspolitiken och att vi har en djupnande förtroendekris mellan näringslivet och re geringen. Även detta framstår som en negativ faktor för det kommande europeiska samarbetet. De aktuella problemen i fråga om samhällsekonomin är alltför välkända för att behöva närmare beskrivas. Svagheten i betalningsbalansen, den därutöver ytterligare negativa utvecklingen av kapitalbalansen, den snabbt försämrade valutareserven och den allt snabbare penningvärdeförsämringen är nu i var mans mun. Om vi kallar denna utveckling för vad den är — en ganska allvarlig släng av engelska sjukan — har vi också därmed sagt att så förbereder man sig inte bäst för ett inträde i ett bredare europeiskt samarbete. På en rad punkter tvingas vi alltså konstatera att regeringen Palme försatt oss i en situation där vår förhandlingsposition gentemot det integrerade Europa blivit sämre och där våra möjligheter att lyckosamt klara en anslutning försvårats. Jag sade emellertid tidigare att den till synes ökade aktiviteten från regeringens sida i Europafrågan under senare tid skall hälsas med tillfredsställelse. Jag skall gärna upprepa det även om vi ännu inte vet vilket mått av god vilja och ärligt engagemang den rymmer. Någon verklig tilltro till sin Europapolitik kan regeringen Palme emellertid inte begära förrän den i konkret handling i de avgörande inrikespolitiska frågorna visar sin goda vilja.

Herr talman! Debatten här i dag har ju egentligen inte präglats av några meningsmotsättningar, om jag möjligen undantar den ideologiska delen i slutet av utrikesministerns anförande; vi får väl höra vad herr Holmberg har att svara på den punkten. Jag skall därför bara begränsa mig till att stryka under vissa saker, som jag tycker det kan vara anledning att ytterligare betona. Det är väl en del som talar för att vi kanske kan få EEC förhandlingar inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är mycket känsliga frågor som man då skall ta ställning till. I all synnerhet gäller det ju den allmänna utrikespolitiken, alltså alliansfriheten. Med hänsyn härtill skulle jag vilja fråga, om det inte kunde vara lämpligt att oppositionen i varje fall i ett mera avgörande skede av sådana överläggningar skulle få tillfälle att på något sätt ständigt följa dessa förhandlingar. Det skulle helt säkert vara en styrka för regeringen, och jag tror att det skulle vara en styrka för hela vårt land. Jag återgår till regeringsdeklarationen, där man fick läsa de föga uppmuntrande uppgifterna om ökningen av rustningarna i världen under de senaste tio åren med ungefär 6 procent per år i fast penningvärde. Det är ju en fantas tisk ökning. Det meddelas också att i u-länderna är ökningen inte mindre än 8 procent. Dessbättre har vårt land tydligen inte behöva råka ut för olyckan, att de u-länder som hjälpts brukat biståndet på sådant sätt. Men jag tror det finns anledning låta vårt folk få litet mer kännedom om dessa förhållanden, om inte i dag så vid något annat tillfälle.

Herr talman! I mitt första inlägg tog jag inte alls upp utrikesministerns uttalande inför Stockholms arbetarekommun, eftersom man enligt min mening bör fästa större avseende vid vad statsminister Olof Palme säger i London än vad Torsten Nilsson yttrar i en improviserad replik på ett arbetarkommunmöte. Det finns väl inte heller anledning att låta en stor del av utrikesdebatten upptas av diskussion om den saken. Nu har det ju i efterhand förklarats att alla stormakter företer imperialistiska drag, och det kan hända att beskyllning för imperialism fördras lättare om den delas av alla stormakter, inklusive det socialistiska Storbritannien. Jag vill därför betrakta den dedel av diskussionen som avslutad för min del. I övrigt kan man säga att det kunnat konstateras stor samstämmighet när det gäller den svenska utrikespolitikens huvudlinjer, vilket jag vill uttala min tillfredsställelse över. Det är inte till någon glädje för rubrikskrivare eller radioreportrar, men jag tror att det är av utomordentlig vikt då det gäller att i utlandet företräda Sverige och arbeta för en fredlig utveckling och för människovärdets hävdande i alla delar av världen. Jag observerade att utrikesministern inte alls berörde EEC; det beror kanske på att handelsministern senare kommer att ta upp den frågan. Jag vill upprepa min önskan att regeringen ger några informationer om resultatet av statsministerns resor, eftersom de dock tilldragit sig stor uppmärksamhet i press och radio. I regeringsdeklarationen saknas redovisning nästan helt, men det är angeläget att riksdagen får information härom.

Det är mycket angeläget att vi kan skapa enighet om vårt uppträdande vid förhandlingarna.

Herr talman! Utrikesministern slutade sitt anförande med att redovisa en del personliga upplevelser — som han uttryckte det — inför krigets fasor och de lidanden som varje krig medför. Jag fick emellertid dess värre en känsla av att utrikesministern då försökte ge intryck av att han företräder en högre grad av engagemang när det gäller människors lidanden än vad exempelvis vi i moderata samlingspartiet gör. Det tycker jag är en ganska billig, enkel och ovärdig debattmetod. Inför människors lidanden och inför vaje form av krig reagerar vi som människor precis likadant. Vårt engagemang mot krig och för fred är detsamma inom alla politiska partier och bland alla medlemmar och väljare i demokratiska politiska partier. Vad sedan gäller frågan om USA och Vietnam är det riktigt att jag frågade Tegeringens talesman varför man i re geringsdeklarationen indirekt har kritiserat det sätt på vilket USA drar hem sina trupper. Vi har ju ändå alla varit engagerade för en politik som skulle 1eda till att USA avvecklade sitt engagemang i Vietnam. Jag är alltjämt förvånad över utrikesministerns svar, som rimmar illa med vad statsministern sade i en intervju vid presskonferensen i London för en tid sedan. Han sade då att USA nu hade vidtagit de åtgärder »som vi har rekommenderat.

Nu får regeringen bestämma sig, antingen sluta upp kring kravet att USA skall ta hem sina trupper eller inta den motsatta hållningen, nämligen att också det skall kritiseras, eftersom det kan anses vara ett uttryck för att USA riskerar att förlänga kriget. Ekvationen går nu inte ihop. Låt mig sedan övergå till det, som utrikesministern uppehöll sig längst vid, nämligen vad han kallade för en ideologisk diskussion om vissa ordsammanställningar — det blev ju det till sist — och vad uttrycket kapitalistisk-imperialistisk politik egentligen betyder. Jag vet mycket väl att uttrycket imperialistisk kan tolkas på olika sätt.

Vad är då den andra ytterligheten?

Detta är egentligen en långt allvarligare sak än utrikesministern försökte göra gällande. När man binder samman det uttrycket med utrikespolitiken och säger att denna är kapitalistisk-imperialistisk, så ligger däri en indirekt och oerhörd anklagelse mot det land som beskylls härför. Det skulle nämligen innebära att man med denna kapitalistisk-imperialistiska utrikespolitik är ute för att tjäna pengar på krig. Det kan väl ändå inte vara utrikesministerns mening att använda ett uttryck som onekligen logiskt kan tolkas på detta sätt. Därför vidhåller jag att utrikesministern skall vara försiktig med att använda formuleringar, som kan förknippas med den kommunistiska tankevärlden, för att karakterisera en del av den amerikanska utrikespolitiken. Det är felaktigt och ger dessutom en sned och oriktig bild av hur svenska folket upplever den amerikanska utrikespolitiken.

Herr talman! I själva verket är jag litet förvånad över att utrikesministern använder en så dominerande tid av allt vad han säger för att försöka förklara ett uttalande som han fällt i Stockholms arbetarekommun, nämligen kapitalistisk-imperialistisk.

Jag tycker onekligen att utrikesministern borde använda ett språk som inte behöver erfordra så långa förklaringar. Det skulle förenkla tolkningen av den grundinställning som jag hoppas att den svenska regeringen ändå har till den amerikanska utrikespolitiken. Min förhoppning är — jag har sagt det i mitt huvudanförande — att man även från regeringens sida uppskattar att den amerikanska utrikesledningen och den nya administrationen fullföljer den avveckling av sitt engagemang i Vietnam, som inletts för en tid sedan och som även fortsätter genom ett hemtagande av trupperna.